Herr talman! Herr Magnusson i Tumhult kritiserade mig för att jag ville avhjälpa besvärligheterna i kammardebatterna genom debattrestriktioner. Jag vill dock påpeka att jag också redovisade många andra möjligheter. Det kan hända att vi i grundlagberedningen vid våra fortsatta förhandlingar rent av skulle kunna komma fram till ett resultat, som t.o.m. kunde tillfredsställa herr Magnusson i Tumhult. Herr Magnusson i Tumhult sade vidare att det gäller att göra riksdagen arbetsduglig, vilket skulle vara en motivering för förslaget om ett antal av 300 ledamöter i stället för 350. Jag är inte fullt så säker på detta. Jag tror faktiskt att arbetsdugligheten blir större med de 350 ledamöterna sedan vi väl fått hyfs på kammardebatterna. Ty hur gör vi normalt här i riksdagen när arbetsbelastningen blir stor? Jo, vi delar upp arbetet mellan oss — vissa sysslar med de och de sakerna, andra sysslar med andra ting. För att man skall kunna göra på detta sätt får antalet kammarledamöter inte vara för lågt. Vi skall inte heller glömma att vad vi har att göra hänför sig inte bara till det vi uträttar här i huset. Nej, en bra riksdagsman skall hålla kontakt med den bygd han kommer från — inte bara med landstingsverksamheten och den primärkommunala verksamheten utan också med enskilda människor. Jag menar att en bra riksdagsman skall fungera som något av en kurator, så att valmännen kan komma till honom med sina bekymmer och sina önskemål. — Också detta, herr talman, är en viktig motivering för den inställning som vi inom centerpartiet företräder i fråga om andrakammarledamöternas antal.
Herr talman! Jag kan icke finna annat än att en storkammare med 350 ledamöter måste bli betydligt mera tungrodd, mycket mera otymplig, än en kammare med 300 ledamöter. Vi kan ju nu konstatera, hurusom andra kammaren har större arbetsbelastning än första kammaren med dess lägre antal ledamöter. Vidare tror jag, att herr Wahlund såsom en bra riksdagsman skulle kunna utföra ett gott arbete även i en mindre kammare.

Herr talman! Sedan nu representanter för de demokratiska partiernas ledamöter av konstitutionsutskottet haft ordet är det kanske rimligt och naturligt att en representant för regeringsbänken tar till orda. Jag skall inte göra mer än en kommentar till de förgående ärade talarnas anföranden. Det kunde utan vidare konstateras att herr Ohlin kände stor glädje — ja, stolthet — över att ha fått medverka till det beslut som vi kommer att fatta under dagens lopp. Eftersom jag har följt arbetet på detta område från begynnelsen vill jag gärna vitsorda att herr Ohlin har berättigad anledning att känna denna glädje och stolthet. Den energi och den skicklighet, med vilken herr Ohlin företrätt vad han uppfattat såsom moderna och rättvisande lösningar på författningsproblemet, är faktiskt värd något så ovanligt som att jag lyckönskar honom. Genom de stora och genomgripande författningsreformerna 1866 och 1918 lades grunden till vårt demokratiska statsskick. Både representationsreformen 1866, då ståndsriksdagen ersattes av tvåkammariksdagen, och rösträttsreformen 1918, då allmän och lika rösträtt för män och kvinnor infördes, föregicks av långa och segdragna politiska diskussioner. Båda gångerna gällde det helt nya principer för statsskicket. Den reform som riksdagen nu står i begrepp att fatta beslut om är visserligen på många sätt omfattande, men den innebär inte att några nya idéer stadfästes. Det är inte, som vid tidigare grundlagsreformer, nya medborgarmassor som får en länge åtrådd möjlighet att, genom deltagande i det politiska livet, vara med om att bygga samhället. Men det gäller den viktiga frågan att anpassa den gällande författningen till ett modernt tänkesätt, att få en författning som bättre än den nuvarande överensstämmer med förhållandena i dagens samhälle. I huvudsak har vår författning fungerat utomordentligt tillfredsställande, och det råder inga delade meningar om den parlamentariska demokratins principer. Men demokratins former måste ständigt omprövas och anpassas till ändrade förhållanden och moderna tänkesätt. Det finns ingen en gång för alla given idealform. Grundprinciperna för det demokratiska systemet måste dock ligga fast. Förändringar och omdaningar i samhället skall genomföras med fredliga och demokratiska metoder. Det hävdas ibland, numera dock mycket sällan i vårt land, av demokratins belackare att det demokratiska styrelseskicket är ineffektivt och oförmöget att lösa väsentliga frågor. Det kan inte förnekas att demokratin under vissa omständigheter kan bli lamslagen och handlingsoförmögen. Weimarrepublikens förfall är ett exempel på detta. Men orsaken ligger då inte i det demokratiska systemet som sådant utan i demokratins form. Det är ingen överdrift att påstå att vårt samälle, sedan demokratins genombrott, genomgått en så snabb utveckling att man kan tala om en revolution — men en revolution som åstadkommits utan revolutionära metoder. Den har genomförts inom ramen för den parlamentariska demokratin. Framstegstakten och reformtakten har inte blivit långsammare genom den demokratiska proceduren. Det är tvärtom sanmolikt att reformviljan snabbare omsätts i praktisk handling i ett samhällssystem där de ansvariga politiska instanserna måste kunna redovisa konkreta resultat för väljarna. Genom den demokratiska beslutsproceduren skapas garantier för att reformerna och de politiska besluten bärs upp av en bred folkopinion. Om ett reformarbete ständigt kan inriktas på nya uppgifter ger det i sin tur garantier för att besluten ligger fast. Beslut som inte är fast förankrade i folkopinionen riskerar ständigt att rivas upp. Motsättningarna skärps, reformtakten stagnerar. Det demokratiska samhället är utvecklingsbart på så sätt att det kan förändras med fredliga metoder, där medborgarnas i de allmänna valen uttryckta mening är avgörande. Trots att enigheten sedan länge är i det närmaste total när det gäller demokratins grundläggande principer har författningsfrågan varit föremål för diskussion och utredningar sedan 1950 talets början. Meningsmotsättningarna mellan partierna har på vissa centrala punkter tyckts — jag betonar tyckts — vara mycket stora, och de har spelat en framträdande roll i de senaste årens valrörelser. Det principiellt kanske mest intressanta inslaget i författningsdiskussionen har varit kommunalpolitikens roll. Diskussionen har ibland tagit former, som skymt undan den enighet som rått mellan partierna om vikten av att behålla och stärka den kommunala självstyrelsen. Vi har alla vitsordat den av görande roll de kommunala organen och kommunalpolitikerna haft för svensk samhällsutveckling. Vi betygar alla hur lyckligt lottade vi varit, som genom en decentraliserad handläggning av viktiga samhällsbeslut engagerat hundratusentals människor i praktiskt politiskt arbete. Detta är kanske den viktigaste orsaken till den öppna karaktären hos vår demokrati. Medborgarna har varit medvetna om att de via kommunalpolitiken har haft en möjlighet att påverka utvecklingen i vårt samhälle. Detta är vi eniga om. Vi skall emellertid observera att det, trots de politiska partiernas enighet, finns risker för den kommunala självstyrelsen. Vi kan finna ett uttryck för dessa risker i det faktum att de kommunala frågorna under det senaste decenniet kommit alltmer i skymundan i valrörelsen. TV:s genombrott har naturligtvis inverkat, men mera genom att påskynda utvecklingen än genom att vara dess egentliga drivkraft. Jag tror att förklaringen kan sökas i dagens komplicerade samhälle. Det är icke längre möjligt att skilja ut rent kommunala eller rent rikspolitiska frågor. Bostads-, utbildnings-, markoch miljöpolitiken är talande exempel på det. Mot denna bakgrund av den utveckling som har pågått under de senaste decennierna kan man tänka sig två utvecklingslinjer. Man kan försöka kämpa mot utvecklingen och till varje pris söka förhindra en rikspolitisk anknytning till kommunalpolitiken. Men de stora kommunala frågornas rikspolitiska karaktär kan man inte undvika. Det skulle göra att en renodlat kommunal valrörelse blir ointressant och sannolikt kommer att leda till ett lika pinsamt lågt valdeltagande som Idet som upplevs exempelvis i England. Det är den ena vägen. Den andra vägen är att acceptera att rikspolitiken har ett nära samband med den kommunala aspekten. Också på den punkten har det under diskussionens lopp kristalliserats ut en betydande enighet. En överväldigande majoritet av dem som deltagit i författningsdebatten har numera anslutit sig till synpunkten om det nära sambandet mellan riksoch kommunalpolitiken. Men många gör det — det har vi hört från talarstolen i dag — med beklagande och under dystra profetior om den kommunala demokratins undergång. Detta är väl en punkt där omdömena går isär. Det är min bestämda uppfattning att den kommunala demokratins chans att leva vidare lika litet ligger i att man kämpar mot en naturlig integrering med rikspolitiken som i att hänga sig kvar vid små och orationella kommunala enheter. Den kommunala demokratins förutsättningar i framtiden hör i stället samman med vår förmåga att bejaka utvecklingen och utnyttja dess möjligheter. Jag är övertygad om att de kommunala aspekterna har mycket att vinna och intet att förlora på att integreras med rikspolitiken. Men självfallet ställs därmed ökade anspråk på de politiska partierna. Det går inte i ett modernt system att presentera en bostadspolitisk linje i kommunen och en annan på riksplanet. Partierna tvingas att skaffa sig en helhetssyn på de politiska problemen, men detta måste vara en fördel. Det är en fördel för väljaren — tveklöst! — och på sikt är det en fördel även för partierna. Partiernas kommunalpolitiska och rikspolitiska förtroendemän finner i ett sådant system naturliga skäl att verka tillsammans och inte som skilda grupper. Den kommunala demokratins intressen kan tillvaratas genom en utbyggd och förstärkt partidemokrati. Kommunalpolitikern kan inte underkastas eller styras av rikspolitikern; han skall tvärtom vara med och påverka rikspolitiken såsom ett led i avgörandet av den egna kommunens problem. Kom munalpolitikern måste sålunda — vilket han i viss utsträckning för övrigt redan gör, men i framtiden i än större utsträckning kommer att göra — arbeta över ett vidare politiskt fält. Han måste gripa tag i frågorna på ett tidigare stadium och mera målmedvetet verka inom sitt parti, eftersom dessa samordnande funktioner växer i betydelse. Jag har velat redogöra för denna syn, som varit bestämmande för det socialdemokratiska partiets inställning när det gällt att i författningen ge uttryck för det som kallas det kommunala sambandet. Jag beklagar att vi inte lyckades forma vår avsikt så att det framstod klart att vi vill bevara och stärka den kommunala demokratin. — Jag medger, herr Ohlin, att det kanske aldrig kom att framstå så klart; det kanske rent av kunde hända att våra försök att skydda den kommunala demokratin väckte fruktan för att den skulle innebära ett hot mot de värden som vi ville skydda. Men om vi misslyckades på den punkten var ändå den insikten gemensam för oss alla, att det gällde att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en väl arbetande kommunal demokrati. Och jag vågar hoppas att det är denna gemensamma insikt som möjliggjort den kompromiss som träffats i grundlagberedningen om den gemensamma valdagen. Jag medger obetingat att vi inte var särskilt entusiastiska för den gemensamma valdagen från början.

Vi trodde därför, att om vi började arbeta för den gemensamma valdagen, så skulle det in nebära att vi skulle komma att avlägsna oss från den kompromiss som vi allvarligt eftersträvade. Vi ansåg att förslaget om den gemensamma valdagen skulle vara alldeles omöjligt att svälja för dem som över huvud taget var motståndare till eller som sade sig vara motståndare till det valpolitiska sambandet mellan riksoch kommunalpolitiken.

Grundlagberedningen har = arbetat utomordentligt skickligt och snabbt. Det är ett svårt material som den haft att arbeta med. Vi kan uttrycka vår glädje och tacksamhet över den snabbhet med vilken den har arbetat. Men jag föreställer mig att utan partiernas beslutsamhet att gå varandra till mötes på de avgörande punkterna skulle icke ens den skickligaste grundlagberedning ha haft möjlighet att nå fram till detta resultat. Vi har sedan sagt oss att den gemensamma valdagen i och för sig inte är en så dålig lösning. Vi känner inget behov av att framställa dagens reform som något som vi till nöds kan acceptera men som vi helst skulle vilja slippa. Den gemensamma valdagen har en alldeles speciell fördel. Det gladde mig mycket att herr Magnusson i Tumhult, trots att han i övrigt var kritisk mot förslaget, drog fram en mycket väsentlig sak: genom den gemensamma valdagen uppstår inga oklarheter om den politiska innebörden av ett val. De fristående kommunalvalen skapade i det avseendet en återkommande osäkerhet om regeringens ställning. De engelska kommunalvalen för några dagar sedan gav ett slående exempel på alla de fristående kommunalvalens olägenheter: ett — som jag nyss sade — bedrövligt, pinsamt ringa valdeltagande men med stora politiska verkningar i den meningen att de, trots det ringa valdeltagandet, påverkar opinionsbildningen. Den aktuella politiska partiella grundlagsreformen omfattar alla frågor, inte bara kommunernas ställning som stått i centrum för den författningspolitiska debatten, kammarsystemet, valsättet och parlamentarismen. Eftersom grundlagberedningen fortsätter sitt arbete på en total översyn av grundlagarna är detta en partiell författningsrevision, men jag tror att det är angeläget att vi påpekar att det inte är något provisorium, som det ibland kan te sig när man lyssnar på debatten. Ändringarna är avsedda att fungera — om ingenting särskilt händer — under lång tid framåt. Jag utgår ifrån att man uppfattar detta som en del av en stor och genomgripande kommande reform. De övriga tingen har belysts på ett utmärkt sätt av företrädarna för de politiska partierna. Jag borde därför kunna vara ganska kortfattad, men det är kanske ändå lämpligt att jag säger någonting om regeringens synpunkter. Det är klart att olägenheterna med det nuvarande tvåkammarsystemet är uppenbara. För flera år sedan gjorde jag ett försök att få bort det som jag tycker är den värsta olägenheten, nämligen den långvariga eftersläpningen i första kammaren. Denna långa mandatperiod är en orimlighet som vi inte kan motivera när vi skall göra om författningen. Med de nuvarande bestämmelserna finns det också risk för att vi får olika majoriteter i första och andra kammaren, och det kan försvåra den demokratiska beslutsprocessen. Det är onekligen mer i överensstämmelse med dagens idévärld att ha ett enkammarsystem. Jag är också här glad över att kunna instämma med en av de föregående talarna, nämligen herr Wahlund. Han påpekade att vi i vår nuvarande författning har ett enkammarsystem inbyggt, trots uppdelningen på två kamrar, genom den gemensamma omröstningen. Jag tillät mig för några år sedan föreslå att man skulle införa gemensam omröstning i alla frågor. Hade vi fått bort eftersläpningen och infört gemensam omröstning i alla frågor där kamrarna har skiljaktiga meningar skulle karaktären av ett i tvåkammarsystemets kläder sig döljande enkammarsystem ha framträtt ännu klarare än nu. Men jag noterar att herr Wahlund klart har vitsordat att vi på sätt och vis har ett embryo till enkammarsystem i vårt nuvarande system. Likväl anser jag att det är viktigt att detta embryo får växa sig starkt och bli ett verkligt enkammarsystem, både formellt och reellt. — I varje fall är det en lättnad för regeringens ledamöter att slippa vara på olika ställen på en gång, vilket ibland — även med den rörlighet som utmärker oss — kan vara rätt komplicerat. I fråga om enkammarsystemet delar sig meningarna nu beträffande en enda sak, nämligen hur många ledamöter det skall vara. Högerpartiet driver fortfarande den linjen att det bör vara 300 ledamöter. Det finns starka skäl som talar härför; i flertalet parlament har man nog ungefär så stort antal, det medger jag. I små länder kan kanske 350 ledamöter te sig som ett väldigt stort antal. Men även härvidlag vill jag instämma med herr Wahlund: Det är bra att det finns möjligheter för valmännen att få in ett betydande antal riksdagsmän. Riksdagsmannen blir inte bara ett ombud för valmännen när riksdagsmannen — eller riksdagskvinnan — sitter här i kammaren; han eller hon blir ofta en centralpunkt för det samhälleliga arbetet i sina bygder. Sverige är inte så fattigt att vi inte har råd att ha 350 ombud för den publika opinionen i vårt land. Jag är dessutom inte säker på att det inte kommer att visa sig möjligt att genom en uppdelning av arbetet etc. få en kammare på 350 ledamöter att arbeta kanske effektivare än en kammare på 300 ledamöter. Jag tror att det är riktigt att vi låser fast oss vid 350 ledamöter. Valsystemet är naturligtvis en fråga som i fortsättningen kommer att bli föremål för livlig diskussion.

Men för det första tror jag inte att tiden är mogen för ett majoritetssystem och för det andra skall man inte bestrida att proportionalismen har vissa mycket bestämda fördelar. Den ger möjlighet till representation för olika yrkeskategorier och olika grupper, och den ger även möjlighet till en lokal representation, som det tättbefolkade England icke har samma behov av. Jag tror att frågan om den starka regeringsmakten och behovet av majoritetsval för att stärka möjligheten för riksdagsmajoriteter att bildas kommer tillbaka och blir föremål för diskussion. Men i dagens läge tror jag det vore dumt att fördjupa sig i teoretiska diskussioner på denna punkt. Och om man skall har ett proportionellt val system, tror jag att den konstruktion som grundlagberedningen föreslagit är riktig — en relativt hög spärr, som förhindrar tillkomsten av alltför många småpartier men som till skillnad från det nuvarande systemet icke verkar sedan man kommit över spärren. Sedan kan man diskutera huruvida spärren skall ligga vid 3 eller 4 procent. Jag har inte haft några svårigheter att acceptera 3 procent, och med den motivering jag nyss nämnt accepterar jag även gärna 4 procent. Men jag är angelägen om att återigen understryka vad en tidigare talare i dag har sagt: Det är så underligt att man i hela denna diskussion om spärregeln glömmer bort, hur effektiv den nuvarande spärren är för att förhindra att småpartier får representation. Det finns i KU:s utlåtande några siffror beträffande den saken — jag tror att det hade varit bra om det hade funnits ännu fler tabeller i det avseendet. Utan att göra mig skyldig till en alltför grov förenkling tror jag att jag kan konstatera, att i en valkrets med 30 mandat — och så stora valkretsar kommer vi att få med 350 ledamöter i kammaren — ligger spärren enligt det nuvarande systemet vid 2 procent. All right, i de stora städerna höjer vi alltså spärren från 2 till 4 procent. Men i många valkretsar är spärren — precis som herr Ohlin sade — för närvarande högre än den som nu föreslås. I en valkrets med 8 mandat är spärren för närvarande 8 procent, och det är en ganska kraftig spärr. Jag är angelägen om att understryka vad som i det avseendet har sagts av herrar Ohlin och Wahlund. Dessutom «föreslås den särskilda spärregeln med 12 procent. Men den uppehåller jag mig inte vid, eftersom den tillkommit för att möjliggöra för ett i en valkrets stort parti — kanske dominerande parti — att få mandat, även om partiet rikspolitiskt är litet. Det sista mer väsentliga element i denna partiella grundlagsreform som jag vill beröra gäller parlamentarismens inskrivande. Den frågan tycker jag också att grundlagberedningen löst på ett tillfredsställande sätt. Det är bra att det införs möjligheter till misstroendevota, och det är riktigt att man får regler för hur statsråd skall entledigas och att det en gång för alla blir fastslaget att kammaren skall upplösas, om regeringschefen bedömer det politiska läget så att detta är nödvändigt. Men jag kan inte följa herr Wahlund när han menar att detta ger en alltför stor möjlighet till påtryckning från regeringen mot riksdagen, eftersom det är få riksdagsmän som vill bli »upplösta» även i formell mening. Men det måste väl ändå vara så, att ingen regeringschef tillgriper ett sådant här upplösningsförfarande för sitt eget höga nöjes skull. Gör han det, blir han säkert inte så gammal som regeringschef, oavsett vilket parti han tillhör. Nej, han gör det för att få klarhet i ett oklart parlamentariskt läge. Det är så upplösningsrätten har använts i det förflutna, om den inte varit en direkt följd av en författningsrevision naturligtvis.

Det var inte för att av okynnesskäl åstadkomma en förändrad sammansättning av riksdagen som dessa upplösningar kom till stånd, utan både 1914 och 1958 var det politiska läget sådant att det bedömdes som nödvändigt att få klarhet. Jag tror därför att man även på denna punkt utan några som helst risker kan följa grundlagberedningens förslag. Herr talman! Nu går vi att fatta ett beslut, vars värde vi icke skall försöka bagatellisera. För det första — och detta är vi glada över — står vi eniga i en fråga som under nära två decennier varit föremål för så mycken diskussion. För det andra har vi den oskattbara förmånen att vi i lugn och ro kan se över våra författningsbestämmelser. Vi har en författning som fungerar hyggligt, vi är inte tvingade att forcera fram förslag som vi ogillar. Vi har inga oroligheter i vårt eget land, vilket så många gånger varit drivkraften när det gällt mer revolutionärt tillkomna författningar, och vi utsätts inte för något yttre våld som vi hastigt måste samla oss för att övervinna. Vi har levt under fredliga förhållanden — och vi har också utnyttjat det — och vi har därför i lugn och ro kunnat diskutera reglerna för demokratins funktionssätt. Vi skall komma ihåg att en god politik kan förhindras av en dålig författning, men inte ens den bästa författning skapar någon garanti för en bra politik. Tvärtom är det väl så — jag tror att det kan vara bra att säga det att en svag och osäker politik undergräver människornas tro på demokratins möjligheter att lösa problemen. Denna författnings framtid kommer inte att bero enbart på kvaliteten hos författningen utan också på politikerna, på vår förmåga att samla oss kring en politik som accepteras och upplevs som framgångsrik av medborgarna. Jag tror det är viktigt att understryka detta nu när de nya reglerna skall prövas och andra principer än de som hittills gällt skall följas. Det är av stor betydelse att politiska misslyckanden inte misskrediterar reglerna för demokratins arbetsformer. Dem har vi nu i samförstånd försökt göra så bra som möjligt. Det gäller att genom effektivitet i det politiska livet övervinna varje osäkerhet om systemets effektivitet och de möjligheter det ger att föra en handlingskraftig politik. Jag har velat säga detta icke därför att jag vill framstå som särskilt pessi mistisk utan för att understryka vårt gemensamma ansvar för utvecklingen efter reformens genomförande. Med den kännedom jag har om riksdagens fem partier är jag övertygad om att de var och en på sitt sätt skall ha förmåga att åt politiken ge ett sådant innehåll att den nya författningen och politiken kommer att framstå som riktiga och meningsfyllda.

Herr talman! Får jag först tacka statsminister Erlander för hans vänliga ord beträffande mina insatser vid förberedelserna. Det är ju självklart att vi allesammans här får vara med och dela eventuella förtjänster och ta vår del av ansvaret. Jag skulle mycket lätt kunna ge en rad exempel på betydelsefulla konkreta bidrag som har gjorts av andra förhandlare i psykologiskt viktiga lägen men jag nöjer mig med att bara understryka en mera principiell sak. Herr Erlanders mycket övertygande resonemang om den svenska demokratins effektivitetsproblem, där han företrätt samma ståndpunkt konsekvent under årtionden, tror jag har varit av mycket stor betydelse. Han har framhållit att de formella lösningarna på demokratins problem kan ha en avgörande betydelse för demokratins effektivitet och därmed för själva möjligheten att styra ett land demokratiskt i anda och sanning. Att detta sedan accepterats av de andra partierna tror jag som sagt varit ytterst betydelsefullt. Jag kanske kan få tillägga att även om reformen enligt vår mening dröjt alltför länge, gick det mycket snabbt när tiden ansågs vara inne. Detta måste väl vittna om handlingskraft, inte minst från regeringspartiets sida, som jag tror är mycket betydelsefull när det gäller en reform av denna art. Man kan nämligen lätt missa chansen så att reformen blir försenad, man vet inte för hur många år. Jag vill gärna instämma i att grundlagberedningen såvitt jag kan förstå har gjort ett synnerligen gott arbete. Beträffande proportionalismen får jag emellertid lov att framhålla en från herr Erlanders avvikande mening. Jag tror att det finns mycket starka principiella skäl för en proportionell representation ovanför de med hänsyn till effektiviteten naturliga spärrgränserna. Man kan inte påstå att demokratins effektivitet därmed går förlorad. Det är dock väsentligt att över en viss gräns kommer vid ett proportionellt system varje röst att ha en chans att väga lika tungt. Har man ett begränsat antal partier måste det åligga dessa att skapa politiska förutsättningar för effektiva regeringar. Jag tror alltså inte att majoritetsval eller sådana konstruktioner är erforderliga eller lämpliga. Det är uppenbart att den kommunala demokratins problem inte till fullo lösts genom dagens reform. Det berördes många väsentliga ting i herr Erlanders anförande. Jag vill gärna bekräfta att motsättningarna i den offentliga debatten tidigare har överdrivits något. Å andra sidan kvarstår ju väsentliga åsiktsolikheter. Det fortsatta arbetet får visa om vi kan komma varandra närmare när det gäller de problem som ännu knappast börjat angripas. Vidare vill jag, herr talman, instämma i statsminister Erlanders uttalande att det ju är fråga om en partiell re form men en reform som är avsedd att gälla avsevärd tid framåt. Jag vill alltså för min del inte säga att det är en provisorisk reform, utan den är avsedd att vara en del, och en mycket viktig del, av en stor reform av den svenska konstitutionen. Jag är glad att herr Erlander avslutade sitt anförande med att säga att han med glädje såg att riksdagen i dag går att fatta det beslut som vi alla väntar på. Det bekräftar vad utskottets talesmän för sin del redan klargjort, nämligen att vi i detta beslut med dess förtjänster och ofullkomligheter ser ett demokratiskt framsteg. Det åligger oss att använda de möjligheter som de nya formerna ger. Arbetet på att skapa en god demokrati kan aldrig lösas bara genom formella regler, även om dessa är synnerligen viktiga. Det fordras inte bara en demokratisk anda utan också vilja att ständigt anpassa arbetsformerna inom den fasta ram som läggs genom mera grundläggande reformer, vilka endast kan förekomma med långa tidsintervaller. Arbetet på att göra den svenska demokratin fullödig måste gå vidare, men ett stort steg framåt tas i dag.

Herr talman! Det är den 17 maj i dag, d. v. s. den norska nationaldagen, som ju firas till minne av BEidsvoldsförfattningen av den 17 maj 1814. Att den svenska riksdagen har valt detta datum för författningsdebatten är en händelse som kan se ut som en tanke, men så är dock, såvitt jag förstår, inte fallet. Det är slumpen. Att på grundval av den produkt som nu ligger på riksdagens bord tänka sig en svensk nationaldag är nog omöjligt. Svenska folket kommer inte ait hälsa dagens författningsreform med jubel och allmän flaggning. Snarare ser många människor, inte minst på det kommunala arbetsfältet, fram mot reformen med ganska stor olust. Olust har också kännetecknat flerta let av inkomna remissyttranden. Svea hovrätt har anfört några mycket väsentliga synpunkter, bl.a. följande: »Det hade varit önskvärt att grundlagberedningen redan i sitt nu avgivna betänkande hade redovisat överväganden om hur en enkammarriksdag bör vara inrättad för att fylla kraven på en modern demokratisk representation. En del av de önskemål som åberopas för att behålla två kamrar har tidigare under debatten ansetts beaktansvärda, samtidigt som det har framhållits att de, åtminstone i viss mån, skulle kunna tillgodoses också i en enkammarriksdag. Det gäller exempelvis garantierna för kontinuitet i riksdagens verksamhet och skyddet mot förhastade beslut.

Grundlagberedningens ambitioner att ändra på allting, även om ändringarna varken har stöd i någon opinion eller kan sägas medföra några fördelar, är mycket olyckliga. Inom ramen för vår nuvarande författning har det varit möjligt att åstadkomma ett materiellt, kulturellt och socialt framstegsarbete som ställer oss bland de främsta nationerna i världen. Redan detta borde tala för en viss varsamhet vid författningsreformen. Förslagen borde måhända ha begränsats ända dithän att tvåkammarsystemet bibehållits med minskad eftersläpning för förstakammarvalen. Förslag i denna riktning framfördes som bekant också i författningsutredningen både från socialdemokratiskt håll och från centerpartiet. Dessutom vet vi att högermannen Håstad, som till en början deltog i författningsutredningen, var Övertygad anhängare av tvåkammarsystemet. Det svenska två kammarsystemet är ett bättre utformat system än tvåkammarsystemet i åtskilliga andra författningar. Det ger också möjlighet till ett verkligt kommualt samband. Jag har velat säga detta för att göra klart att jag endast med stor tvekan har anslutit mig till förslaget om en enkammarriksdag. Efter detta skall jag övergå till att något beröra de olika förslagen i utskottets betänkande och börjar då med valdagen och mandatperioderna. Majoriteten inom = författningsutredningen ansåg det vara en fördel att man med en enkammarriksdag och fristående kommunalval kunde få bort det otillfredsställande inslag i vårt tvåkammarsystem som inblandningen av rikspolitiska spörsmål i kommunalvalen enligt utredningens uppfattning utgjorde. Denna inblandning hindrar de kommunalpolitiska frågorna att komma till sin rätt i kommunalvalen och berövar medborgarna de möjligheter att utöva inflytande på den egna kommunens angelägenheter som kommunalvalen avser att ge, förklarade författningsutredningen. Den ansåg således att det var en stor fördel att slippa det rikspolitiska inslaget i kommunalvalen. Grundlagberedningen föreslår den gemensamma valdagen för att behålla det rikspolitiska inslaget, som man nu kallar för kommunalt samband. Många remissinstanser har naturligtvis underkänt denna ståndpunkt. Ett par meningar ur referatet i propositionen av ett yttrande från länsstyrelsen i Södermanlands län förtjänar att återges: » Både landstingen och de blivande stora kommunala enheterna har ett självklart behov av en direkt och ostörd kontakt med väljaropinionen.

Statsministern ansåg då att detta var en dålig lösning, och jag instämmer helt däri. Men detta till trots blev det regeringens förslag. Ur den kommunala demokratins synpunkt kan förslaget alltså enligt min mening inte accepteras, och jag kommer att yrka avslag på utskottets hemställan i denna del och bifall till reservationen 1, i vilken förordas skilda valdagar för riksdagsoch kommunalval. Förslaget om treåriga mandatperioder för såväl riksdagsvalen som de kommunala valen kan inte godtagas. Förslaget saknar helt stöd i opinionen och leder till allvarliga praktiska problem. Genomföres förslaget, avlägsnar vi vårt valsystem inte bara från vad som gäller i de övriga nordiska länderna utan även i praktiskt taget alla andra stater, där mandatperioderna nu är fyra eller fem år. Treårsperioden kommer att minska möjligheterna till effektiv planering och en stabil politik. Särskilt för kommunernas planering är redan den nuvarande fyraårsperioden i kortaste laget. Det uttalas i ett remissyttrande, att det krävs ganska starka skäl för en så kort valperiod som tre år och att grundlagberedningen inte har anfört några sådana skäl. Nej, det är ju det som är betecknande för hela detta förslag: man hyvar gladeligen över bord sådant som fungerar väl och som har lång både svensk och internationell hävd. I stället föreslås något som är sämre, utan annan förklaring än att detta är en kompromiss, och då får man tydligen lov att acceptera dåliga lösningar. För att undvika det mest onda av de två onda ting, som den gemensamma valdagen och treårsperioderna utgör, försökte jag i utskottet göra ett utspel med gemensam valdag och bibehållna fyraårsperioder. Från socialdemokratiskt håll förklarade man sig inte kunna vika från linjen med treåriga mandatperioder, varför förslaget fick falla. Även på denna punkt kommer jag därför att yrka avslag på utskottets hemställan och bifall till reservationen 1; som innebär fyraåriga mandatperioder. Nästa fråga gäller valsystemet. Det nuvarande valsystemet, alltså uddatalsmetoden med faktorn 1,4 som spärr för det första mandatet, har fungerat väl. Det har gett god proportionalitet för de fyra stora partierna, men den inbyggda spärren har ganska starkt missgynnat det minsta riksdagspartiet, d. v. s. kommunisterna. Den av utskottsmajoriteten förordade metoden med riksproportionalitet, tillläggsmandat och två särskilda spärrar mot småpartier medför många olägenheter. Mest stötande ter sig tröskeleffekten. Om ett parti inte klarar 4 procentspärren mister partiet på en gång omkring 14 mandat, och kvar av partiets representation blir endast de mandat partiet till äventyrs lyckats behålla genom att röstandelen i någon valkrets uppgår till 12 procent. Hur skulle denna regel ha verkat de senaste tio åren? Sex val har hållits under den tiden. Vid två av dessa val skulle det minsta partiet ha fallit offer för spärren. Vid tre av valen hade partiet klarat spärren. Vid ett av valen är det ovisst hur det skulle ha gått eftersom — jag har inte undersökt saken närmare — valstatistiken redovisar 4 procent jämnt och man inte vet om en mer exakt siffra skulle ha lett till att partiet fallit offer för spärren eller klarat den. Detta innebär att ett parti i den situationen skulle åka bergoch dalbana från val till val med kanske ett tjugotal mandat den ena perioden för att nästa period vara så gott som utplånat i riksdagen. Indirekt utsätts ett parti i detta läge även för andra konsekvenser. Det statliga partistödet kan nämnas. Om valförrättningen på grund av besvär skulle föranleda nytt val i en valkrets kommer konsekvenserna av det nya systemet att bli ytterst svåröverskådliga. Regeringsrätten har också uttalat att besvärsprövningen avsevärt försvåras i förhållande till nuvarande ordning. Vi är överens om att vilja försvåra uppkomsten av småpartier, vilka skulle — som man ibland säger — förlama demokratin. Men det skulle vara odemokratiskt att hindra uppkomsten av nya partier med möjlighet till representation i riksdagen. Härvidlag finns alltså ett svårt avvägningsproblem. — Länsstyrelsen i Gotlands län har uttalat att en spärr, som diskriminerar partibildningar som vinner inemot 170 000 röster, lika mycket har tillkommit för att konservera etablerade partibildningar, och det kanske ligger någonting i detta. Det behövs alltså en viss spärr mot småpartier men utan den tröskeleffekt som grundlagberedningens förslag innebär. Val i slutna valkretsar av samtliga 350 ledamöter med nuvarande valmetod — d. v. s. uddatalsmetoden med 1,4-spärr — innebär en bra avvägning mellan olika önskemål. Genom att antalet mandat ökas från 233 till 350 eller 351 blir proportionaliteten ännu bättre än nu, och man slipper tröskeleffekterna. Problemen vid valbesvär försvinner också. I detta sammanhang aktualiseras en annan fråga. Det gäller mandattilldelningen till Gotlands valkrets. Nu finns en särregel som ger Gotland tre mandat och andra valkretsar minst fem mandat i andra kammaren. Vid övergången till enkammarriksdagen får Gotland endast två mandat, om ingen särregel införes.

Utskottsmajoriteten har inte ansett sig kunna föreslå någon särregel, eftersom den menar att detta skulle strida mot principerna i systemet. Men med slutna valkretsar går det bra. Jag skall kanske också säga något om en annan ändring som föreslås av utskottsmajoriteten. Enligt nuvarande system ligger folkmängden till grund för fördelningen av mandaten mellan valkretsarna. I det nya systemet vill man i stället lägga antalet röstberättigade till grund härför. Det medför inte särskilt stora skillnader, men de är dock tillräckliga för att flytta över ett mandat från en valkrets till en annan i vissa fall. Resonemanget bakom detta är att det skulle vara principiellt riktigare att räkna de röstberättigade. Jag tror ati det är fel. Med det stora utrymme som barnoch ungdomsfrågor, skolfrågor m.m. nu upptar även i riksdagsarbetet måste det vara på det sättet, att riksdagsledamöterna i hög grad känner sig representera alla människor här i landet, oavsett om dessa är röstberättigade eller inte. Kungen hälsar ju också riksdagsmännen som valda ombud för Sveriges folk och inte bara för den del av folket som har rösträtt. I gårdagens Båstad-debatt sade herr Hedlund att vi här i riksdagen är ju satta att representera svenska folket och då även dess ungdomar, och han menade då säkert även de unga under rösträttsåldern. Jag tycker att detta är ett alldeles riktigt synsätt. På denna punkt finns således absolut ingen anledning till ändring, särskilt som utskottet inte kunnat fullfölja sin avsikt att röstlängderna skulle läggas till grund för fördelningen av mandaten mellan valkretsarna, utan man i stället måste använda stommarna till röstlängderna som grund. Jag anser att detta är otillfredsställande även ur teknisk synpunkt. Därför yrkar jag avslag på utskottsmajoritetens förslag i detta avseende och bifall till reservationen 1. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till min reservation 1 i dess helhet.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan menade att jag införde något helt nytt i svensk politik genom att förorda fristående kommunalval. Det är en sanning med viss modifikation, eftersom man i det nuvarande valsystemet brukar betrakta i varje fall vartannat landstingsval som ett rent kommunalval med hänsyn till att det dessa år inte förekommer riksdagsval. Men det är inte något starkt motiv. I våra nordiska grannländer har man ju fristående kommunalval, och jag kan inte ge exempel på — det beror kanske på okunnighet — att man i något land har en ordning som den som här föreslås införd. Det måste beklagas att vi inte nu har tillgång till länsdemokratiutredningens förslag. Det hade varit bra om vi här i riksdagen haft möjlighet att ta ställning till det förslaget före dagens debatt. Om länsdemokratiutredningens arbete leder till det som de mest förhoppningsfulla tänker sig, blir måhända konsekvensen av den gemensamma valdagen att rikspolitiken kommer i skymundan för regionala frågor o. d. Låt mig också säga några ord med anledning av vad som anförts om spärrarna. Vi är ju överens om att vilja ha nå 30n form av spärr; vi kan i varje fall inte acceptera en riksproportionalitet utan något slags spärr. Herr Wahlund och även andra talare har framhållit att det här gäller en avvägningsfråga. Vi vet helt enkelt inte vilken spärr vi har behov av för att få just den avvägning av effekten som vi vill åstadkomma. Det är anledningen till att jag förordat att man skulle bibehålla systemet mad val i slutna valkretsar och an vända den nu tillämpade spärren. Det är riktigt att man med de nuvarande valkretsarna då får olika effekt i olika valkretsar, men det betraktar jag närmast som en fördel. Vi vill ju inte helt stoppa möjligheten till nypartibildning, och då har vi så att säga andningshålen i de största valkretsarna.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan och jag blir kanske inte riktigt överens beträffande landstingsvalen. Det märkliga i det sammanhanget är att man inte kunnat se någon skillnad på deltagarantalet vid de val där inte val till första kammaren skulle följa och vid de val där sådant skulle följa. Men mitt starkaste skäl för att ha kvar skilda val är att man har det i alla andra länder. Varför skall vi ta bort något som har fungerat bra hittills bara för att hitta på något nytt? Precis detsamma skulle jag kunna säga beträffande spärreglerna. Vi har haft uddatalsmetoden med 1,4-spärren under 20 år. Nu görs den förändringen att vi får ungefär 50 procent fler mandat i valkretsarna, vilket gör att proportionaliteten blir bättre. Då bör man, i stället för att gå över till ett nytt spärrsystem, kunna fortsätta med det gamla. Jag tror också att det ligger en psykologisk effekt i spärreglerna. Jag tror att fyraprocentsregeln respektive tolvprocentsregeln så att säga är psykologiskt mer avskräckande än 1,4-spärren i det nuvarande systemet. Sedan har det talats om brasklappar. Jag har inte haft anledning att tala om brasklappar i något sammanhang. Vi har inte fattat något beslut i vår grupp som har hindrat någon ledamot av den att följa sin övertygelse i dessa frågor. Det hade kanske varit bättre om man hade begränsat denna reform till vad man hade kunnat bli enig om utan att göra denna partiöverenskommelse, som inte minst har snöpt remissmyndigheternas möjlighet att ta ställning. Det är min syn på denna fråga.

Herr talman! Herr Ohlin har i sitt stora och principiellt lagda anförande erinrat om den motion, som väcktes i denna kammare för 15 år sedan och som jag hade nöjet att bära fram. Den var inte en partimotion i vanlig mening, men den stöddes av bl.a. herr Ohlin själv, herr Gustafson i Göteborg, herr Olle Dahlén och herr Sven Wedén — och dessa stödjare utgör ju ledargarnityret inom folkpartiet i dag. Jag skall inte närmare gå in på vad denna motion innehöll — det har berörts tidigare — men jag erinrar mig mycket livligt den utskottsbehandling som ägnades den; jag tillhörde på den tiden konstitutionsutskottet. När motionen föredrogs begärdes ordet först av en gammal pålitlig socialdemokrat, herr Johansson i Vännäs, som var en stor hedersman och så konservativ som bara en gammal fackföreningsman och socialdemokrat kan vara. Han sade ungefär följande — jag citerar ur minnet: »Jag tycker inte att vi skall bifalla den här motionen. Det tvåkammarsystem som vi har nu är fullt tillfredsställande.» Men då tog det faktiskt eld i den politiska konservatismens främste företrädare i utskottet, nämligen statsrättsprofessorn Nils Herlitz, som svarade herr Johansson ungefär följande: »Man får inte säga så!

Det har, herr talman, runnit ganska mycket vatten kring denna gamla holmes fundament sedan vi 1953 debatterade författningsfrågan och då även behandlade denna motion. En författningsutredning tillsattes under ledning av en av socialdemokratins allra skarpaste hjärnor, Rickard Sandler. Utredningen arbetade i många år; jag kan inte med bästa vilja i världen påstå att den gjorde sig någon brådska, men den framlade enligt min mening bra förslag. Därvid kan jag instämma med herr Wahlund — jag kan göra detta så mycket lättare som jag inte tillhörde utred ningen — och ge den det betyget, att den i stort sett och i många avseenden kom till synnerligen väsentliga resultat. Min uppfattning är den, att vad författningsutredningen föreslog kunde, med vissa undantag, läggas till grund för ett fortsatt reformarbete.

Vad det kommunala sambandet egentligen innebar i sina olika manifestationer i sinnevärlden är det inte så lätt att göra klart för sig. Ute i trapphallen i riksdagshuset finns det en skulptur. Ingen vet egentligen riktigt vad den skall föreställa. Man vet inte om den i själva verket föreställer — och jag vill använda denna liknelse om det kommunala sambandet också en vessla eller en kamel. Möjligen är det den senare som står i mitten, och det är kanske vesslan som gör en djupdykning i något obefintligt vatten. Jag skulle vilja föreslå att man till vägledning för de många skolbarn, som ju gärna och träget vandrar omkring i det här huset, satte upp en etikett på skulpturen och kalladen den för det kommunala sambandet, till minne av herr Erlanders och hans medarbetares statsmannatankar! Nu har vi i alla fall hunnit så långt, att vi är färdiga att fatta ett beslut i anledning av förslaget till partiell författningsreform. Jag vill utan vidare ansluta mig till vad som har föreslagits både av grundlagberedningen och i utskottsbetänkandet om den variant av kommunala sambandet som man nu änt ligen fastnat för, nämligen de gemensamma valdagarna och de därmed sammanhängande treåriga mandatperioderna. Jag betraktar detta som en nödvändig del i en uppgörelse och har därför förordat det inför de partiinstanser där jag haft möjlighet att göra min röst hörd. Därför kan jag tillstyrka förslaget. Det har, som många talare här har sagt, sina skönhetsfläckar, men jag skall inte närmare uppehålla mig vid dem. Vi står här inför ett fullbordat faktum, och denna uppgörelse har, såsom det också har påpekats, kompromissens prägel. Ingen är ju riktigt nöjd med en kompromiss. Med betydligt större kritik skall jag yttra mig när det gäller en annan mycket väsentlig del av författningspaketet. Den avser antalet ledamöter i riksdagen. Man har där stannat för en enkammare med 350 ledamöter. Enligt min mening är det en alldeles orimligt hög siffra. Hur har man då motiverat dessa 350 ledamöter? Jo, man talar om nödvändigheten att »tillgodose glesbygdernas behov». Ordet glesbygder har blivit ett slags trollord i politiken som kan användas till litet av varje. Man föreställer sig äldre bekymrade personer som sitter och försöker fördriva de långa vinterkvällarna med att läsa av statliga myndigheter skrivna broschyrer om hur det är att bli gammal i en glesbygd. Det finns många sådana där trollord i politiken. Då man inte vet vad man skall göra säger man att det skall vara mera forskning på området. Det låter alltid bra och det låter framför allt mycket vetenskapligt. I vissa avseenden talar man också om att psykologiska skäl utgör hinder för en reform, varmed man i klartext menar, att det finns fördomar hos allmänheten som politikerna inte vill övervinna. Men nu till glesbygderna som åberopats i det här sammanhanget! Jag har framför mig ett remnrissyttrande från en av våra allra friskaste och fränaste remissinstanser, nämligen länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Det vore förvisso en absurditet. Men det är ett annat skäl, herr talman, som jag tror att både Ni och jag har anledning att beakta i det här sammanhanget. Förmodligen kommer varken herr talmannen eller jag att vara representanter i den nya enkammarriksdagen. Vare sig detta nu sker genom ingripande från Östergötlands läns landsting, Vår Herre eller någon annan myndighet är det ju inte vårt bekymmer. Men att leda en församling på 350 ledamöter måste bli en ganska prövande sysselsättning för den fungerande talmannen. Men, säger man, vi skall ju ha debattrestriktioner. Ja, det måste vi ha, men vi kan inte nöja oss med så obetydliga debattrestriktioner som dem = vilka grundlagberedningen har föreslagit. Vi måste gå betydligt längre. Jag tror att grundlagberedningen har fel när den talar om nödvändigheten att begränsa anförandenas längd. Det är inte detta som förlänger debatterna utan det är det stora antalet anföranden. Skall vi därför fastna för 350 ledamöter, vilket riksdagen säkerligen kommer att göra, måste det bli väsentligt ökade inskränkningar då det gäller debatterna. Det har varit i viss mån oklart huruvida detta förslag om 350 ledamöter ingår i det s.k. paketet. Jag vet inte hur det förhåller sig härmed, men jag kan på rent sakliga grunder under inga förhållanden vara med om att rösta på ett sådant förslag. Anses det tillhöra uppgörelsen kommer jag därför att lägga ned min röst. Ett par frågor till som kanske är detaljfrågor men väsentliga sådana; en berör talmannens ställning i den nya enkammarriksdagen. Den enda motion som jag har väckt till detta författningskomplex tar upp denna fråga och går ut på att talmannen inte skall ha rösträtt. Utskottet skriver mycket vänligt — och man är tacksam för all vänlighet även från konstitutionsutskottet — att synpunkterna är beaktansvärda, men jag tycker nog att utskottet skulle ha kommit till andra slutsatser än det gjort då det avstyrkt motionen. Man gör det bl.a. med det skälet att det inte är klart vilken ställning talmannen kommer att få i den nya enkammaren. Man leker med tanken att han kanske i något avseende får överta monarkens roll när det gäller ministärbildningarna och utse regeringschef. Därmed må vara hur som helst, frågan måste bli föremål för ytterligare undersökningar, Vilken ställning denne talman än kommer att inta är det väl alldeles uppenbart att hans position i vårt statsliv blir alldeles unik. Det är därför enligt min mening självklart att han skall stå så högt över partierna att han inte skall ha rösträtt. Frågan får väl lösas, som också utskottet antyder, genom att någon suppleant inkallas i hans ställe. Jag vill varmt tillstyrka att grundlagberedningen fortsätter på denna väg och stannar för den enda rimliga slutsatsen. En annan detalj som jag har speciell anledning att syssla med gäller riksdagens revisorer. Utskottet föreslår på S. 42 vissa grundlagsändringar, som jag helt skulle kunna tillstyrka — jag har förmånen att på tredje året tillhöra statsrevisorerna, nu senast som deras ordförande, en utomordentligt intressant och fängslande uppgift. Förra året beslutades en reform som bl.a. förstärkte revisorernas kansli och i någon mån inriktade sig på att förändra vårt arbete. Efter närmare ett halvt års arbete i revisionen tycker jag mig nu skönja att denna reform ser ut att bära frukt. Jag vill tillstyrka alla utskottets förslag; de grundlagstexter som här föreligger anser jag är riktiga och väl avvägda. Detta är, som många framhållit, ett historiskt tillfälle; det är en mycket stor reform om vilken vi går att fatta det första beslutet. Man frestas mycket gärna att anställa jämförelser med förhållandena för omkring 100 år sedan, då vi hade den första stora förändringen av den andra statsmaktens organisation. Ständerrepresentationen ersattes då med ett tvåkammarsystem. Jag skall be att få citera en författare från den tiden — han är inte alldeles obekant, han hette August Strindberg. I sin berömda bok Det nya riket skriver han bl.a.: »Men bar det nya statsskicket dåliga frukter? Troligen icke! — — — Det var nog icke statsskicket som gjorde det nya riket; det var kanske något annat. En epidemi, en rubbning i den politiskekonomiska jämvikten, en äventyrarlusta, kommen från okända håll, möjligheterna att strafflöst göra orätt vinst på laglig väg, snopenhet efter uppfyllda önskningar, trötthet i rättskänslan, dåliga föredömen, understöd uppifrån. Gud vet allt vad det var, men att det var någonting, det är säkert.» Man kan sedan anpassa de där orden efter dagens situation och dagens verklighet. Vad som är gemensamt för den allmänna stämningen vid dessa båda tillfällen är någonting som också präglade Strindbergs framställning, nämligen en viss resignation, en viss trötthet; man tar ställning till en betydande reform i någon mån i trötthetens tecken.

Min erfarenhet från denna kammare — och den är nu ganska lång — säger mig att man när det gäller kvaliteten inom folkrepresentationen inte har någon anledning att klaga. Det finns inom alla partier och alla meningsriktningar utomordentligt goda företrädare för de åsikter som partierna representerar. Det finns mycken erfarenhet, inte minst kommunal erfarenhet liksom erfarenhet från det 1okala fältet, som man kanske inte omedelbart märker i kammarens debatter men som i alla fall finns där och som man lär sig värdesätta. Det där talet om en viss antiparlamentarisk innebörd, som förekommer i alla demokratier och utmärkes av en vilja att nedsvärta folkrepresentanterna, att framhålla deras oduglighet, deras lättja och allmänna inkompetens, är väl någonting som vi får dras med. Jag tror inte att detta är ett riktigt påstående vad den svenska riksdagen beträffar.

Nej, herr talman, problemet ligger inte där; det är inte fråga om ett kvalitetsproblem. Jag tror att vi även med 350 ledamöter skall kunna få fram en riksdag av ganska god standard. Problemet ligger på ett annat håll. När Strindberg skrev de där orden i »Det nya riket» saknade man ett partiväsen i egentlig bemärkelse. Partierna började först senare att ta form. Hur är det i dag? Jag höll nästan på att säga att vi har alldeles för mycket av fasta partigränser och alldeles för mycket av en fast partidisciplin.

Vi har nyligen sett ett exempel på en kandidatnominering i en av våra större valkretsar, där en person uteslutits, som på grund av sin självständighet, sin originalitet och sitt i någon mån avvikande beteende var obekväm för majoriteten. Valorganisationerna har självfallet rätt att göra som de önskar i det avseendet, men det är en tendens som jag finner i hög grad beklaglig. Jag tror att partierna har råd att hålla sig med dem som i någon mån företräder avvikande meningar, särlingarna som kanske inte i alla avseenden svär på magisterns ord. Jag tror att det vore en tillgång för vår demokrati om det i alla partier fanns sådana människor. Felet tror jag — och på denna punkt är jag väl i likhet med herr Adamsson en ropandes röst — i viss utsträckning ligger i proportionalismen. Jag har alltsedan min ungdom varit antiproportionalist. Jag ser på pressläktaren i dag en gammal vän från ungdomsåren som övertygade mig om majoritetsvalssystemets fördelar, redaktör Torvald Sachs. Vi har haft många diskussioner tillsammans. Jag har behållit min ungdoms övertygelse att det för demokratins funktionsduglighet är bättre med ett majoritetsvalsystem, gärna ett tvåpartisystem som jag inte betraktar som någon större olycka. I detta avseende kan jag, herr talman, kanske inte ens kalla mig en ropandes röst — jag ropar inte så mycket om det nu — utan jag kanske snarare borde säga att jag befinner mig i minoritetsställning inom mitt eget parti och sannolikt ock. så i riksdagen. Men min uppfattning är fortfarande den att proportionalismen inte har tillfört vårt samhälle de fördelar, den rörlighet och den livlighet som borde utmärka vår demokrati. Jag skall be att få sluta mitt anförande med en välgångsönskning till den nya kammaren och dem som kommer att arbeta i densamma. Som gammal liberal utvecklingsoptimist tror jag att det trots allt kommer att gå bra. Jag tror att denna nya folkrepresentation, vald på en gång av hela svenska folket, skall kunna fungera till hela vårt lands båtnad.
Herr talman! Jag kan börja med att säga att jag precis som herr förste vice talmannen beklagar att herr Königson inte blev omvald på sin tid; jag hade mycket samarbete med honom i olika kommittéer, och det var en dugande man. Jag har inte mycket att tillägga efter den debatt som har förts, men eftersom jag i grundlagberedningen var med om tillkomsten av det förslag vi nu behandlar kan jag inte avhålla mig från att nu göra en del allmänna bemärkningar. Jag skall återkomma till en del yttranden av herr förste vice talmannen. Hans inlägg var ju utomordentlig intressant, men där fanns en del punkter som jag gärna i sinom tid vill återkomma till. Utgångsläget bör vara att reglerna för demokratins arbetssätt, spelreglerna för den politiska verksamheten, bör tillkomma i största möjliga enighet mellan de politiska partierna. Det skulle vara ett stort svaghetstecken om man inte hade lyckats med detta. Men ännu så sent som för två år sedan var det tveksamt om det skulle vara möjligt att nå enighet. Låt mig erinra om den författningsdebatt som fördes 1966, en mycket livlig författningsdebatt, där meningar na om hur författningen borde se ut gick starkt isär. Det var i det läget man tillsatte grundlagberedningen. Beredningen fick i sina direktiv i uppdrag att försöka framlägga ett förslag till en författningsreform som kunde presenteras 1968 och 1969 års riksdagar. Det var inte många som trodde att det skulle vara möjligt. Men genom hårt arbete och tack vare att de partier som var representerade i beredningen visade en vilja till samarbete och samförståndslösningar blev det möjligt att framlägga förslag i frågan. Det betänkande som grundlagberedningen har lagt fram ett är efter det att den startade arbetet innebar en vacker framgång för svenskt utredningsväsende och svensk demokrati. Den uppgörelse som träffades inom grundlagberedningen var på väsentliga punkter en kompromisslösning. Det är självklart att en kompromiss innehåller moment som inte alla de som deltar i kompromissen är nöjda med. En del av inslagen ter sig mindre tilltalande. Men jag tycker att man inte kan föra ett sådant resonemang som herr Ohlin gjorde i sitt eljest alldeles briljanta anförande, då han beträffande den gemensamma valdagen praktiskt taget deklarerade att han kommer att göra allt för att bekämpa den delen av uppgörelsen. Man kan inte gå ut och säga att man har varit med om en kompromiss men att man kommer att bekämpa vad man ogillar i densamma. Under sådana förhållanden går det inte att träffa någon överenskommelse. I stället skall man naturligtvis säga att de inslag i denna uppgörelse, som visar sig vara till skada för demokratin, skall undanröjas, och det kommer ju att ske utan att man gör någon deklaration. Men vid en slutlig bedömning av hela kompromissen, om man inte fördjupar sig i enskildheter utan ser på det samlade resultatet, tycker jag att fördelarna överväger. Totalt sett är jag tillfredsställd med den kompromiss som har träffats i beredningen och som nu, såvitt jag förstår, kommer att fastställas här i riksdagen. Praktiskt taget alla har ju varit ense om att vi skall ha en enkammarriksdag, en gemensam valdag, ett rättvist valsystem och att väsentliga parlamentariska principer blir fastslagna. Det är klart att om man ser förslaget som en helhet och bortser ifrån vissa detaljer motsvarar det högt ställda krav på författningsreformen. Det var glädjande att grundlagberedningens förslag fick ett så pass positivt mottagande vid remissbehandlingen och att regeringen inte heller funnit anledning att frångå de rekommendationer som vi hade lämnat. Det enligt min mening viktigaste var att en nya författning måste komma till under stor enighet, och det har varit utgångspunkten för vårt arbete i beredningen. Från socialdemokratisk sida hade vi som bakgrund ett kongressuttalande av den innebörden att den nya författningen skulle växa fram under största möjliga enighet. Det är uppenbarligen så att den enighet, som präglade grundlagberedningens arbete, också har satt sin prägel på arbetet i konstitutionsutskottet när det har behandlat propositionen. Det finner jag glädjande, därför att förutsättningar nu har skapats för en författningsreform i enighetens tecken, och det borgar för ett smidigt genomförande av reformen. De fåtaliga ändringar och tillägg i grundlagberedningens förslag som regering och konstitutionsutskott gjort är enligt min mening välmotiverade. Det gäller åtgärder att lagtekniskt revidera vissa regler i regeringsformen, så att de kommer att stå i mindre bjärt kontrast mot de nya reglerna om statsministerns befogenhet i fråga om nyvalsförordnande och entledigande av statsråd. Det är påtagligt att detta ger reformen mer stadga och konsekvens, och precis samma sak gäller om förslaget att ändra reglerna för konstitutionsutskottets granskning av statsrådens äm Jag vill i korthet beröra huvudpunkterna i författningsreformen. Jag skall inte bli så mångordig eftersom de redan diskuterats ingående. För min del anser jag att förslaget om en gemensam valdag för riksdagsoch kommunalval har framtiden för sig, och jag tror att de, som i dag hävdar att förslaget om en gemensam valdag är dåligt, i framtiden inte gärna vill läsa sina inlägg på den punkten. Lösningen av det kommunala sambandet genom gemensam valdag är för oss helt tillfredsställande, och det gladde mig att herr förste vice talmannen, som länge smädade det kommunala sambandet, i sitt anförande slog fast att den form man nu äntligen stannat för kunde accepteras. Man borde kanske behandla herr vice talmannens förslag om statyn här i riksdaghuset som liknar en korsning mellan vessla och kamel och som borde få representera det kommunala sambandet. Jag vill fästa hans uppmärksamhet på att det kommunala sambandet ju ännu så länge finns i första kammaren och att det kanske är litet oförskämt att låta den där statyn, liknande en korsning mellan en vessla och en kamel, stå som staty över denna kammare. Det var emellertid herr förste vice talmannens förslag. Jag anser alltså att lösningen beträffande den gemensamma valdagen är anpassad till den nya tidens krav med dess allt starkare integrering mellan riksoch kommunalpolitik och med TV och andra massmedia som betydelsefulla länkar i valrörelserna, vilket utvecklats av herr Adamsson, herr Johansson i Trollhättan och andra. Härtill kommer att man vid gemensam valdag slipper ifrån den från demokratisk synpunkt besvärande diskussionen om kommunalvalens parlamentariska konsekvenser. Statsministern har redan erinrat om de kommunalval som ägt rum i Storbritannien och de diskussioner som där förts om de parlamentariska konsekvenserna. Där blir det alltså inga konsekvenser alls för det politiska livet, trots att ett parti påtagligt förlorat väljarnas förtroende. Genom den gemensamma valdagen får man alltså ett klart utslag av den politiska viljan i landet, och parlamentets sammansättning påverkas omedelbart. Det behöver inte bli någon diskussion. Vid de nuvarande kommunalvalen väljer man för övrigt indirekt ledamöter till första kammaren, och vi har alltså redan på sätt och vis en gemensam valdag. Så det är således inte någonting radikalt nytt och därför finns det inte heller anledning att tro att valrörelserna i framtiden i någon högre grad skulle komma att skilja sig från de nuvarande. 1966 års kommunalval visar enligt min mening att det inte går att längre tala om »rena kommunalval» eftersom det är rikspolitiska frågor som diskuteras. I likhet med Kommunförbundet är jag övertygad om att de politiska partierna känner sitt ansvar för den kommunala demokratin och att de i valrörelsen kommer att ägna de kommunala frågor som är aktuella på respektive platser tillbörlig uppmärksamhet. Detta innebär emellertid inte att jag ställer mig avvisande till konstitutionsutskottets förslag om en parlamentarisk arbetsgrupp för frågor som berör den kommunala demokratin. En sådan arbetsgrupp kan säkert få stor betydelse när det gäller att ta ställning till den framtida utformningen av den kommunala demokratin. Herr talman! Får jag sedan också säga några ord om den kritik som riktats mot valsystemet. Den kritiken har uteslutande koncentrerat sig till spärren mot småpartier. Om man har ett valsystem utan spärrar mot småpartier riskerar man att få en kraftig uppsplittring i många mindre partier. Herr Wahlund beskrev detta mycket målande i sitt anförande. En sådan splittring försvårar regeringsbildningen och försva gar självfallet regeringsmakten. Det finns därför all anledning att i ett valsystem ha en spärr mot småpartier. Men naturligtvis kan man diskutera var den spärren skall sättas. Om den sättes alltför högt kan det innebära mycket stora förändringar i den politiska situationen vid ett val, när ett parti kommer över den spärren. Då skall det helt plötsligt ha ett stort antal ledamöter, kanske 15, 16 eller 17, i kammaren. Och om partiet kommer under spärrgränsen förlorar det ungefär lika många mandat. Denna fråga är därför svår att ta ställning till. Spärren får inte sättas för högt men inte heller för lågt. Det är väl ingen hemlighet att den grupp jag företräder inom beredningen länge ansåg att 3 procent var en väl avvägd gräns. Mot slutet ville vi emellertid inte motsätta oss att den sattes vid 4 procent. Och då skall vi inte glömma att med nuvarande valsystem är spärrarna egentligen ännu strängare för småpartierna. Det är bara det att man nu tänker i valkretsar. Ser man i stället till hela riket, skall man finna att de nuvarande spärrarna kan vara nog så besvärande för småpartierna. Jag menar sålunda att de spärrar vi här kommit fram till, 4 procent av rösterna vid valet för hela riket och 12 procent i en valkrets, om det finns en lokal opinion där, är sådant som man kan slåss för och yrka bifall till. Sedan råder det som bekant också delade meningar om hur många ledamöter den nya enkammarriksdagen skall ha, men att föra den diskussionen som om den bara gällde effektiviteten i riksdagsarbetet måste vara felaktigt. Frågan är naturligtvis större än så. Den gäller hur demokratin skall se ut, hur många ledamöter vi skall ha i kammaren för att representationen från olika grupper och orter ute i landet skall vara rimlig. Om man uteslutande anför arbetstekniska skäl, kunde vi ju ha bara en handfull ledamöter. Och om vi skulle ta hänsyn till vad herr förste vice tal mannen sade för en stund sedan, nämligen att det är så svårt för talmannen att manövrera en stor kammare — ja, då skulle vi ju helst bara ha en enda ledamot i kammaren. Det skulle vara det enklaste för talmannen. Sådant kan rimligtvis inte vara avgörande för vilken ståndpunkt vi intar till frågan om antalet ledamöter. Vi har i många, många år haft 380—384 ledamöter i vårt parlament. Nu går vi ned till 350, alltså en avsevärd minskning. De arbetstekniska svårigheterna måste vi kunna klara. Inte heller får de ekonomiska synpunkterna vara avgörande, alltså att det skulle bli så dyrt med 350 ledamöter jämfört med 300. Den svenska demokratin kan mycket väl i parlamentet vara representerad av 350 ledamöter. Jag anser därför att också detta är ett förslag som det finns anledning att kämpa för. Herr förste vice talmannen ifrågasatte huruvida antalet ledamöter ingick i det s.k. paketet. När grundlagberedningen fick sitt uppdrag att utreda frågan om en ny författning ingick i direktiven att man skulle utreda frågan om en riksdag med 350 ledamöter. Bakom denna beställning låg en uppgörelse som tidigare hade träffats mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna men som högern inte hade anslutit sig till. Herr talman! Det finns många frågor som man kunde ta upp, men jag skall begränsa mitt anförande till vad jag nu sagt. Självfallet återstår många frågor att lösa innan vi fått en helt tidsenlig författning, men den delreform som riksdagen i dag har att ta ställning till innebär dock ett mycket betydelsefullt steg mot en sådan författning. För min del är jag övertygad om att det var en riktig väg som man slog in på när man vid de partiöverläggningar, som föregick tillsättandet av grundlagberedningen, enades om att starta med en partiell författningsreform. Jag tror också att det finns anledning för grund lagberedningen att överväga om inte det fortsatta arbetet med grundlagsfrågorna bör delas upp på ytterligare delreformer. Grundlagberedningens ledamöter kommer säkerligen i det fortsatta arbetet att vara besjälade av en önskan om att få fram förslag under största möjliga enighet. En ny författning som reglerar demokratins arbetssätt skall inte trumfas igenom med en knapp majoritet. Det är den inställning som socialdemokraterna har haft när vi gått in i grundlagberedningens arbete.